Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad sade att författarpenning från de vetenskapliga biblioteken kommer att ge så litet. I utskottsbetänkandet står att utlåningen vid de vetenskapliga biblioteken uppgick till 1,3 miljoner böcker år 1971. Om man då antar att I miljon av dessa skulle berättigat till författarersättning enligt det förslag som motionen framlägger så skulle fonden tillföras 180 000 kronor. Jag har mycket svårt att förstå att de stickprovsundersökningar som skulle behöva göras skulle kosta så mycket. Bara en liten bråkdel av dessa 180 000 kronor skulle gå åt för dessa stickprovsundersökningar. Så skulle jag också säga något om det vi begär till tonsättarna. Herr Mattsson i Lane-Herrestad talade om att man skulle ge dessa konstnärer en social trygghet. Nu får tonsättarna inte någonting av det som statsverkspropositionen föreslår skall delas ut. Vi skall alltså invänta kulturrådets betänkande. Men då skall först en ny utredning göras och ett nytt betänkande skrivas. Det blir ett remissförfarande, och därefter får vi invänta en proposition, vilket kan ta lång tid. Att tillmötesgå tonsättarna genom att ge dem dessa 500 000 kronor vore ändå ett litet steg i riktning mot att skapa den sociala trygghet även för tonsättarna som herr Mattsson i Lane-Herrestad talade om.
Herr talman! Fru Frenkel talar om social rättvisa åt tonsättarna och säger att de nu måste vänta på en ny utredning. Ja, det är mycket man får vänta på. Vi måste utreda saker och ting först, och därefter beviljar vi anslag om vi anser det motiverat. Är författare av facklitteratur utsatta för någon orättvisa, undrar man. Bokutredningen räknar med att 16 procent av boklånen från folkbiblioteken utgjordes av facklitteratur. I dag är väl siffran högre. Jag är övertygad om att motionärerna väl känner till att litteraturutredningen i sitt betänkande Försök med bibliotek uppger att andelen facklitteraturutlåning under senare år stigit markant.

Man har utgått från två principer, ersättningsprincipen och solidaritetsprincipen. När det gäller solidariteten har man sökt tillgodose behovet av hjälp och understöd till konstnärligt högtstående författare vilkas böcker inte lyckats nå någon större försäljning eller utlåning. Jag tror inte att det är riktigt att tala om att det skulle vara någon orättvisa här. Jag vill även säga att jag tror att det skulle kosta mer än det smakar att göra alla dessa stickprov.
Herr talman! Vad jag talade om här var inte facklitteraturen på de vanliga biblioteken, utan det var de vetenskapliga biblioteken kontra de vanliga biblioteken.

Herr talman! Jag är glad över den skrivning som kulturutskottet under punkten 12 i detta betänkande gjort med anledning av motionen 296, och jag är glad över utskottets positiva bedömning av det arbete Emigrantregistret bedriver i Värmland. Jag kan bara beklaga att Emigrantregistret i Karlstad inte varit lika snabbt som Emigrantinstitutet i Växjö när det gällt att begära statliga medel till verksamheten. I Värmland började man 1960 med små pretentioner och ideellt arbete. I Växjö startade man med ett hus 1965 och började skriva till Kungl. Maj:t efter pengar 1968. De akademiska arbetsmetoderna skiljer sig givetvis ifrån den folkrörelseinspirerade uppläggning som har varit grunden för verksamheten i Värmland, där man i första hand litat till personlig offervilja och först så småningom upptäckt att samhället också borde ta ett ansvar på detta område. Jag kan försäkra utskottet att till kommande år, om det skulle bli aktuellt, skall utskottet inte behöva söka efter korrespondens mellan Emigrantregistret och Kungl. Maj:t. Det arbete som initiativtagaren och den nuvarande föreståndaren har utfört genom att med små medel bygga upp detta emigrantregister är beundransvärt. Resultatet måste imponera på var och en som besöker registret. 90 000 utvandrare finns uppförda på registerkort. Brev, dagböcker och andra dokument i stor omfattning ger en bild av utvandrarnas situation, deras kamp och ibland även deras längtan till hembygden. En uppgift från en kyrkobok eller kanske bara ett gammalt fotografi har återförenat många svensk-amerikanska turister med anförvanter i det gamla landet — svensk-amerikaner i andra eller tredje generationen kanske. Det finns många arbetsuppgifter fortfarande inom denna registerverksamhet. I framtidsplanerna ingår utbyte och forskning rörande arbetsvandringarna mellan Värmland, Dalarna och Norrland. Herr talman! Jag har inget yrkande, bara en förhoppning om att utskottets skrivning skall medverka till att en framställning om anslag leder till att utbildningsministern beaktar Emigrantregistrets ekonomiska behov.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 7 behandlas bl.a. frågan om anslag till IRK dvs. Institutet för rikskonserter. Jämfört med innevarande budgetår föreslås i statsverkspropositionen en uppräkning av anslaget med 2,5 miljoner. I denna uppräkning ingår bl.a. ett ökat anslag till IRK:s fonogramverksamhet med 500 000 kronor samt med 200 000 kronor för information om denna utökade verksamhet. Jag kan inte finna denna förhållandevis stora anslagshöjning absolut nödvändig, allra minst mot bakgrunden av den positiva utveckling verksamheten haft inom IRK under de senaste två åren. Däremot finner jag det absolut nödvändigt att spara på utgifter, där det går att spara utan att fördenskull åsidosätta medborgarnas krav på en god samhällsservice. I motionen 440 har jag därför tillsammans med ett par medmotionärer från moderata samlingspartiet yrkat avslag på dessa 700 000 kronor. Anslaget till skolkonsertverksamhet via IRK föreslås uppräknat med 500 000 kronor. Även detta är en mycket kraftig ökning jämfört med föregående år. Vi motionärer föreslår att anslagshöjningen begränsas till 200 000 kronor. Totalt föreslår vi således en besparing på 1 miljon kronor. Jag vill försäkra, herr talman, att det inte ligger någon nedvärdering av IRK s verksamhet i detta. Vi gör det med hänsyn till nödvändigheten att söka begränsa de stigande utgifterna på olika områden. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 5 vid kulturutskottets betänkande nr 7.
Herr talman! Vanligen är det så att reservanter önskar mer pengar än vad som föreslås i utskottsbetänkandena, men denna gång är det tvärtom. Utskottet har emellertid inte ansett det välbetänkt att tillstyrka förslaget om att minska anslaget till musiken med 1 miljon kronor. Musiken tilldrar sig ett ökat intresse hos vårt folk. Särskilt ungdomen blir mer och mer intresserad. Våra musikskolor ute i kommunerna bidrar t.ex. säkerligen till detta ökade musikintresse hos ungdomen. Stora delar av den unga generationen kan ju i dag hantera ett musikinstrument. Vad det är fråga om är att ge Institutet för rikskonserter ökad möjlighet till försöksverksamhet med produktion och distribution av fonogram. Produktionen skall inriktas på att komplettera repertoaren. Det är fråga om svensk musik. Förslaget innebär också en utvidgning av skolkonsertverksamheten och den allmänna konsertverksamheten. Skolkonsertverksamheten syftar till att skapa en förståelse och en känsla för musik från olika tidsperioder och från olika kulturer. Utskottet har ansett att musiken bör ha den uppmuntran det är fråga om i detta avseende, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag förstår att utskottets ärade ordförande är förvånad över att det är någon som vill driva sparsamhetslinjen i dessa tider, men jag tror att det är alldeles nödvändigt att det finns några som ser till att vi försöker begränsa samhällets utgifter på olika områden. Jag kan försäkra att jag är helt medveten om att det bakom kravet på dessa anslagsökningar till IRK liksom bakom kravet på varje annan anslagsökning finns grupper av människor som är mycket intresserade av verksamheten i fråga. Men det finns enligt mitt förmenande ändå möjlighet att klara uppgifterna trots dessa begränsningar. Jag ber att få hänvisa till s. 99 i IRK:s verksamhetsberättelse för 1972. Där konstaterar man bl.a. att produktionen och försäljningen av fonogram har haft en mycket gynnsamm utveckling under verksamhetsåret. Trots att produktionsbidraget inte har höjts, har antalet nyproducerade skivor ökat snabbt, och försäljningen har mångdubblats. Det är ju gott och väl. På ett annat ställe i årsredovisningen, på s. 154, konstaterar man att under två budgetår har distributionen av LP-skivor adertondubblats. Herr talman! Mot bakgrund av att man utan att tidigare ha fått så starkt ökade anslag har kunnat få denna utveckling finner jag det väl motiverat att begränsa anslagshöjningarna.
Herr talman! Nog kan det kännas förvånande att man, när man skall sätta in sparsamhetskravet, gör det på ett enligt min mening så angeläget kulturellt ändamål. Vad gäller de skivor som inköps är det ju i många fall fråga om att försöka förbättra smaken. Även detta är ett vällovligt syfte.
Herr talman! Om herr Mattsson i Lane-Herrestad själv presenterar besparingsförslag som jag finner väl motiverade, skall jag med glädje stödja dessa.

Herr talman! Eftersom fru Mogård och jag väl knappast får tillfälle att i framtiden diskutera kulturpolitikens stora linjer, så tänkte jag det kunde vara lämpligt från min sida att komma med några korta och vänliga avskedsord. Jag vill då påpeka att de kulturområden som fru Mogård intresserar sig för och där hon önskar sig bättre villkor för kulturarbetarna är starkt splittrade och mångskiftande. På vissa av dessa områden fyller staten och kommunerna sedan gammalt uppgiften att klara kulturarbetarnas försörjning och kommer väl att göra så även i framtiden. På andra har däremot den privata företagsamheten sedan länge spelat en avsevärd roll. Det gäller litteraturen, filmen, till någon del teatern, konstförsäljningen och kanske ytterligare några områden. Upplevelsen av att den privata företagsamheten inom dessa kultursektorer i framtiden inte längre tycks kunna ge tillräcklig trygghet och tillräckliga utvecklingsmöjligheter för kulturarbetarna kan väl i någon mån ha bidragit till att de så ofta är politiskt radikala.

Men jag tycker inte det finns något skäl att klaga. Alla goda krafter är välkomna, och jag vill därför önska fru Mogård lycka till i den fortsatta kampen.

Herr talman! Anslaget under punkten C 6 i propositionen gäller en mycket liten summa. Det är unikt att vi här tvistar om 3 000 kronor. Kungl. Maj:t föreslår 9 000 kronor, och vi har motionerat om 12 000 kronor till stipendier till blivande präster för utbildning i finska och samiska språken. Man kan ju fråga varför vi motionerar om en så liten sak. Bakgrunden är att domkapitlet i Luleå har föreslagit det högre beloppet sedan flera år, och vi motionärer har anknutit till domkapitlets förslag. Vi anser att skall det vara någon mening med stipendiet i dagens situation, när penningvärdet har blivit så mycket lägre, skall det innebära stimulans till studier och verkligen ge oss präster som kan samiska och finska, så bör åtminstone det belopp som domkapitlet föreslår utgå. Luleå stift är unikt — det är det enda stift i Sverige där tre språk är ursprungliga, även om två av dem bara talas av minoriteter. Förhållandena är sådana att man kan räkna med att de präster som kan klara samiska, finska och svenska eller samiska och svenska eller finska och svenska blir allt färre. Slutligen står vi inför situationen att det inte finns någon möjlighet att bereda den service som en del församlingsbor i vissa församlingar i det här stiftet behöver och som vi tycker att det är principiellt riktigt att de skall få. Man måste ju undra om det kan vara nöjaktigt att prästerna bara kan majoritetens språk när de tjänar en församling där det kan finnas kvar människor som bara behärskar t.ex. finska, därför att det har varit deras barndoms språk och därför att de inte har fått lära svenska i skolan som de yngre får. Detsamma gäller samiskan. Indirekt har ju detta också betydelse för andra stift, eftersom det har hänt och kommer att hända att präster från församlingar i Luleå stift senare inträder i tjänst inom församlingar i andra stift där det finns stora grupper av invandrare från t.ex. Finland. Nu har någon sagt att dessa stipendier är förbundna med slavkontrakt — det finns bestämmelser att prästen skall tjänstgöra några år i det förskräckliga stiftet där uppe i norr långt från ära och redlighet, eller hur man uttrycker det. Saken är den att det väl ofta har gällt människor som är födda i Luleå stift och inte skräms av att tjänstgöra där men har svårigheter att på studietiden inhämta också ett annat språk, om de inte kan det sedan barndomen. Å andra sidan tror jag att det finns blivande präster som kommer från annat håll i Sverige och som inte finner det för svårt att stanna ett par tre år i vårt nordliga stift. Vi har många präster där uppe som är födda i södra Sverige och som trivs utmärkt och stannar hela livet. Jag vill alltså gärna avvisa den uppfattningen att det skulle vara förnedrande med detta anslag. Sedan skulle jag förmoda att utskottets talesman kommer att peka på att det här anslaget är onödigt just på den här punkten — det går väl bra att ordna saken på annat håll. Ja, men när departementschefen inte ansett att punkten C 6 skall utgå så tycker jag inte att det är utskottets eller riksdagens sak att agera på det sättet, utan jag tycker att det är riktigt att vi nu ger detta anslag och att vi ger det högre beloppet. Det skulle enligt min mening hedra kammaren om den följde reservationen den här gången. Särskilt de som är från Luleå stift borde kunna lägga bort eventuella invändningar av principiell eller annan karaktär och rösta med reservationen av herr Mattson i Lane-Herrestad. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Orsaken till att utskottet inte har tillstyrkt motionen om en höjning av anslaget är helt enkelt att de pengar som redan finns anslagna — 9 000 kronor — inte utnyttjas. Fanns det ett dokumenterat behov, så är de här små summorna — det håller jag med herr Nilsson i Agnäs om — ingenting alls att tvista om. Men det finns ju inte anledning att höja ett anslag som inte tas i anspråk, som det nu är. Skälet till det ringa intresset är säkerligen, som herr Nilsson i Agnäs själv var inne på, den helt förlegade slavparagraf i stipendieföreskrifterna som kräver att stipendiaterna skall binda sig för en viss tjänstgöring i ett visst område. Det troliga är att det här anslaget — som väl herr Nilsson i Agnäs också är medveten om — har överlevt sig självt, och därför borde det utgå ur statsverkspropositionen som en särskild punkt för att ersättas av ett moderniserat stipendieerbjudande ur kyrkofonden eller ur något annat anslag som regeringen disponerar. Herr talman! Utan att ställa något direkt förslag här i kammaren skulle jag ändå vilja vädja till regeringen att till nästa år vidta en sådan omdisponering av detta anslag, och därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Varför utnyttjas inte pengarna? Ja, när stipendierna tidigare utgick med ett belopp av 1 500 eller 2 000 kronor för varje studerande var det ju pengar som betydde så pass mycket att det underlättade studierna. Men en studerande som är teolog och skall bli Nr 55 präst nu vet att den här lilla summan är för låg om han verkligen skall Onsdagen den hålla på med finskan, och det gör att han inte söker stipendiet. 28 mars 1973 Anslaget är alltså för lågt. Om det varit ett större belopp hade det stimulerat just till att studera finska eller samiska. När det sedan gäller vem som skall avgöra om ett anslag skall utgå ur = blivande präster för statsverkspropositionen, så får ju herr Zachrisson gärna råda regeringen. = utbildning i finska Men jag tycker att så länge anslaget står i propositionen är det vår sak att och samiska ta ställning och då har vi rättighet att önska litet mer pengar. språken Jag vidhåller således mitt yrkande om bifall till reservationen 1.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga till herr Nilsson i Agnäs att han är dåligt underrättad. Det är på det viset att stipendiet är avsett att utgå med, som herr Nilsson i Agnäs säger, 1 500 kronor. Men eftersom stipendiet inte utnyttjats har man talat om för folk att om någon vill ha stipendiet och det bara är en sökande, så kan denne ende sökande få upp till 5 000 kronor om året. Ändå har stipendiet inte utnyttjats. Jag vidhåller alltså yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I de uppgifter om dessa stipendier som de studerande kan ta del av står inte klumpsumman 9 000 kronor upptagen, utan det står 1 500 kronor. Hur många som sedan frågar i Luleå om man kan få 9 000 kronor vet inte jag och inte herr Zachrisson heller. Jag förmodar därför att herr Zachrissons senaste invändning inte förändrar saken.

Herr talman! Reservationen 2 vid punkten 5 förordar ett införande av statsbidrag till Nordiska ekumeniska institutet. Detta institut, som är förlagt till Sigtuna, är ett samkristet studieoch samarbetsorgan med kyrkosamfund och nationella ekumeniska organisationer i de fem nordiska länderna som sina huvudmän. Institutet bildades redan 1940 som en nordisk motsvarighet till det ekumeniska centrum i Gendve som varit Kyrkornas världsråds huvudkvarter sedan 1948. Förutom svenska kyrkan har Svenska missionsförbundet, Svenska baptistsamfundet och Nordiska katolska biskopskonferensen samt Metodistkyrkan i Norden nyligen inträtt som självständiga huvudmän och utsett sina representanter i styrelsen. Den svenska folkkyrkan har också blivit huvudman vid sidan av det ekumeniska rådet i Danmark. Vad folkkyrkorna beträffar bör det nämnas att deras anslag i Danmark och Norge är uppförda på den allmänna statsbudgeten, och när detta är förhållandet i Danmark och Norge borde man kunna förvänta samma ordning här i Sverige. Institutet har karaktären av utrednings-, forskningsoch studieorgan, och denna sida av institutets verksamhet har på senare tid förstärkts. Jag vill beträffande verksamheten bara nämna att institutet under 1972 anordnade en andra konferens med temat ”Politik—mission— kyrkohjälp”, denna gång med tonvikt på problem i södra Afrika. Genom sina konferenser, sitt bibliotek och sitt arkiv, som är öppna för allmänheten och för forskare, sina löpande kontakter med de internationella ekumeniska organen, sin informations-, konferensoch publiceringsverksamhet, osv. gör institutet en ytterst viktig insats för de nordiska kyrkosamfunden. Mot denna bakgrund är det ytterst beklagligt att institutets tillgång på arbetskraft och andra resurser på grund av otillräckliga medel alltjämt skall vara så begränsad att dess möjligheter att fullgöra sina uppgifter allvarligt hotas. Svenska kyrkan har genom biskopsmötet anhållit att medel för dess anslag skulle få utgå ur kyrkofonden, men på grund av institutets Nr 55 allmänekumeniska karaktär har man inte ansett detta förenligt med Onsdagen den reglerna för kyrkofondens användning. Därför torde det vara särskilt 28 mars 1973 angeläget att statsmedel kommer i fråga. Detta förslag understödde för övrigt kammarkollegiet redan hösten 1971. Jag vill med anledning härav, herr talman, yrka bifall till reservationen 2 vid punkten 5, där vi hemställer om ett anslag på 25 000 kronor till detta nordiska ekumeniska institut.

Herr talman! Som framgår av betänkandet har vi i vårt land dels svenska ekumeniska nämnden, dels Nordiska ekumeniska institutet. Till svenska ekumeniska nämnden har vi nyss anslagit 100 000 kronor. Det är ett anslag som utgått under flera år, dock inte med detta belopp utan med ett lägre; vi har höjt anslaget år efter år. Utskottet har behandlat en motion med hemställan om att också Nordiska ekumeniska institutet i Sigtuna skulle beviljas anslag. Vi är i utskottet av meningen, att detta måste vara en fråga för Nordiska kulturrådet; det är ju en fråga som berör hela Norden, och den bör därför bli föremål för överläggningar på nordisk bas. Utskottet är inte negativt till ekumeniskt arbete. Tvärtom. Svenska ekumeniska nämnden ägnar sig givetvis åt ekumeniskt arbete. Den har, som jag nämnt, fått anslag i år liksom tidigare. Det kan, åtminstone för en utomstående, verka som om krafterna splittrades genom att vi här har en ekumenisk institution, som benämns den svenska ekumeniska nämnden, och en som benämns Nordiska ekumeniska institutet. Men det är möjligt att man anser sig ha motiv för detta. Det har tydligen herr Källstad, eftersom han har talat för reservationen. Ansökan om anslag har i vanlig ordning inkommit till departementet, men det har inte upptagits något anslag i statsverkspropositionen. Utskottet har inte heller ansett sig kunna tillstyrka motionen i denna fråga. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Mattsson förordade att saken skulle bli föremål för behandling i Nordiska kulturrådet, och det är ju ett gott förslag. Han nämnde också att ekumeniska nämnden får anslag, något som också framhålles i utskottets majoritetsskrivning. Men herr Mattsson borde veta att det anslaget egentligen inte är ett anslag till nämnden, utan till Kyrkornas världsråd. Detta anslag understiger för övrigt numera de verkliga kostnaderna för världsrådet, varför nämnden på nytt får träda emellan. Att detta statliga anslag skulle komma något svenskt eller nordiskt arbete direkt till godo är alltså felaktigt. Jag är personligen ganska pessimistisk när det gäller institutets framtid om det inte kan erhålla bidrag över statsbudgeten. Här tjänstgör en direktor på fritid och gör nästan en halvtidstjänst. Dessutom finns här en drygt halvtidsanställd assistent och en expeditionssekreterare som man delar med andra organisationer. Men att i detta sammanhang hänvisa till 203 anslaget till ekumeniska nämnden, vilket oavkortat går ut ur landet och inte på något sätt tillfaller det ekumeniska institutet, är faktiskt ett slag i ansiktet på det institut som så länge och ivrigt arbetat för en nordisk ekumenisk angelägenhet som vore värd ett bistånd.
Herr talman! Jag vill försäkra herr Källstad att jag inte är ute för att slå ett slag i ansiktet på Nordiska ekumeniska institutet. Vad jag sade var att detta är en fråga som berör hela Norden och att den därför kan tas upp i ett nordiskt sammanhang. Jag sade också att eftersom det bedrivs ekumeniskt arbete i båda dessa institut finner jag det rätt naturligt att man som lekman bedömer det som en splittring av krafterna. Uppfatta för all del inte detta så att jag skulle vilja nedvärdera det arbete som utförs av Nordiska ekumeniska institutet i Sigtuna! Det har aldrig varit min avsikt.

Herr talman! Den korta reservationen 3 a vid punkten 7 är i sin första mening likalydande med motsvarande avsnitt i utskottsmajoritetens skrivning. Det ger klart vid handen att det inte är några meningsmotsättningar så till vida att man har olika uppfattningar om huruvida bidrag skall utgå eller inte. Samtliga önskar att bidrag skall utgå till de fria trossamfunden. Det är i fråga om beloppets storlek som meningarna går isär. Vi som skrivit under reservationen 3 a anser att det, med hänsyn till frikyrkornas ekonomiska ställning och önskvärdheten av att de skall kunna upprätthålla sin verksamhet och gärna intensifiera den, behövs mer pengar än vad utskottsmajoriteten föreslår. Vi anser det välbetänkt att stödja de fria samfunden med ett betydligt större belopp än vad utskottsmajoriteten föreslagit. Vi anser att dessa samfund har en mycket stor betydelse både för enskilda människor och för samhället. När nu betänkandet från kyrka—stat-utredningen inom den närmaste tiden inte kommer föranleda några omfattande reformer anser jag det än mer välmotiverat att de fria trossamfunden får det anslag som vi föreslagit i reservationen 3 a, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Det bidrag till de fria kristna trossamfunden som beslutades av 1971 års riksdag var ett principiellt sett mycket viktigt steg på vägen mot ökad jämställdhet mellan svenska kyrkan och de övriga trossamfunden i vårt land. Men de ekonomiska villkoren för dessa samfund har under senare år försämrats genom ökade kostnader, till stor del kostnader som har föranletts av ett allmänt höjt kostnadsläge, som ju samfunden inte kan kompensera sig för genom att såsom t.ex. affärsföretag ta ut ökade priser på sina tjänster. Samfunden har genom nya skatter och avgifter kommit att belastas med kostnader som det tidigare för deras del inte funnits någon motsvarighet till. Den ekonomiska belastningen genom arbetsgivaravgiften uppgår för dessa samfund till ca 5 miljoner kronor. Samfundens arbetsvillkor bör genom det allmännas medverkan i första hand förbättras genom införande av avdragsrätt för gåvor, medgivande av befrielse från skyldighet att betala arvsskatt och åtgärder i syfte att kompensera samfunden för de ökade kostnader som orsakas dem genom arbetsgivaravgiften och mervärdeskatten. Men dessa saker tas upp i andra sammanhang, och jag skall därför nu inte gå närmare in på dem. Det är angeläget att riksdagen beslutar om en höjning av det direkta bidraget till de fria samfundens verksamhet. Kungl. Maj:t föreslog 4 miljoner kronor, och kulturutskottets majoritet har nu anslutit sig till motionen 1256 av herr Svensson i Kungälv m.fl., vari hemställs om ett anslag på 5 miljoner kronor. Jag betraktar det såsom värdefullt att utskottet velat öka detta anslag men anser det i alla fall otillräckligt. I reservationen 3 b föreslås därför att en summa på 6,5 miljoner kronor skall tillfalla de fria kristna trossamfunden. Motiveringen är de värdefulla insatser samfunden utför. De är exempel på vilken betydelsefull samhällsfaktor religionen är och den roll som samfunden spelar i samhällslivet. Det gäller deras sociala insatser, ungdomsarbetet, fritidsarbetet och det kulturella arbetet. De samfund som är företrädda i Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd har ungefär 315 000 medlemmar. Men självklart är detta inte hela det antal personer som får regelbunden religiös service genom de fria kristna trossamfunden. Till den angivna siffran av församlingsmedlemmar i egentlig mening kommer alla de personer i skilda åldrar som tillhör olika verksamhetsgrenar. Det gäller ungdomsgrupper, söndagsskolor, sångoch musikgrupper osv. Samfunden har dessutom kontakt med många människor som utan att vara medlemmar i egentlig mening regelbundet deltar i församlingarnas sammankomster av olika slag och ekonomiskt stöder deras arbete. Det gäller studiecirklar, föräldraoch pensionärsgrupper osv. Kontaktytan anses vara så stor att den gäller omkring 800 000 människor. Som jag nämnde har alltså utskottsmajoriteten föreslagit 5 miljoner kronor. Centerpartiet har föreslagit det dubbla beloppet. Herr Mattsson i Lane-Herrestad nämnde inte själv det belopp som det verkligen gäller. Det agerande som har förekommit från centerns sida är något förvånansvärt. Det angavs i centerns motion att de fria kristna samfunden kommer att betala ca 10 miljoner kronor till statsverket i form av löneskatt. Denna siffra har visat sig vara felaktig; den är en dubblering av den riktiga siffran. Det rör sig alltså egentligen om 5 miljoner kronor. Dessutom skulle det enligt centerförslaget vara en uppräkning med 3 miljoner kronor. Den enkla matematik jag kan säger mig att det då skulle bli 13 miljoner kronor. Sedan felräkningen påpekats i utskottet — och även erkänts — framhärdar emellertid centern i sin slutsats. Jag menar att om förutsättningarna är nya och annorlunda, borde också slutsatsen bli annorlunda, och det hade då kanske funnits förutsättningar för en gemensam lösning av frågan. Det är möjligt att herr Johansson i Skärstad, som är anmäld på talarlistan efter mig, kommer att förklara det, som jag tycker, något förvånansvärda och egenartade handlingssättet. Jag vill emellertid nu yrka bifall till reservationen 3 b, som innebär att ett belopp på 6,5 miljoner kronor skulle tillfalla de fria kristna trossamfunden som statsbidrag.

Herr talman! Det är möjligt att jag glömde ange beloppet som reservationen innebär, 10 miljoner kronor. Det står dock angivet i reservationen, och jag förutsätter naturligtvis att den är läst. Dessutom har jag yrkat bifall till reservationen. Det är riktigt som sades att det har gjorts en felräkning. Vi vet att det också finns en felskrivning i propositionen, och uppgifterna har väl byggt på den. När nu detta är sagt, tycker jag att detta med felskrivningen bör vara utagerat. Men det här innebär att det blir mera medel till verksamheten, och det skall vi väl inte beklaga oss över. För min del är jag av den uppfattningen att de pengarna kommer till mycket god användning.
Herr talman! Hur kan det då komma sig, herr Mattsson i Lane-Herrestad, att man begär 2 miljoner mera än Sveriges frikyrkoråd självt, som begär 8 miljoner?
Herr talman! Det skall bli ett mycket kort genmäle. Vi anser att det är av värde att det anslag som vi har föreslagit utgår. Jag är alldeles övertygad om att de fria kristna trossamfunden har möjligheter att använda pengarna på sådant sätt att det kan tillfredsställa även herr Källstad.

Herr talman! Jag skall inte i någon större omfattning kommentera de båda reservationerna. Jag tycker att den påbörjade trätan mellan de två reservanterna speglar de motsättningar som har funnits. Låt mig i stället framhålla, som herr Källstad började med, att det var ett betydelsefullt beslut som riksdagen fattade år 1971, då man beslutade om anslag till de fria kristna samfunden. Låt mig också slå fast att anslagsökningen har skett mycket snabbt i förhållande till utgångspunkten, som var 2 miljoner kronor. Nu föreslås i propositionen att anslaget skall fördubblas till 4 miljoner. Med anledning av de föreliggande motionerna hade man en strävan att komma fram till ett enhetligt utskottsbetänkande med en höjning av det belopp som utskottsmajoriteten föreslog. Som vi hört av de olika inledarna, framför allt av herr Mattsson i Lane-Herrestad som gärna noterar att man har användning för 10 miljoner kronor, var ju förutsättningarna för en sammanjämkning uteslutna. Vi har emellertid inom majoriteten ansett det vara motiverat med en höjning för att i viss utsträckning tillmötesgå de olika motionärerna. Det är riktigt som här tidigare har sagts att det inte föreligger några principiella meningsskiljaktigheter mellan reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattning.

Herr talman! Jag tror inte att jag i denna omgång behöver ytterligare motivera den ståndpunkt majoriteten av utskottet kommit fram till. Jag ber sålunda att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i trätan mellan de borgerliga partierna om vem som är mest frikyrkovänlig. Jag tycker att den är ganska sorglustig. Jag tror att frikyrkorna förlorar mycket på denna splittrade bild. Frikyrkorådets sekreterare har ju också sagt ifrån att frikyrkorna inte är till salu på den här sortens auktioner, och jag tycker att hans indignation är ganska berättigad. Jag har emellertid begärt ordet på denna punkt för att göra en kommentar till situationen för några fria trossamfund som inte får del av de nuvarande anslagen till frikyrkosamfunden. Det gäller främst de mosaiska församlingarna och den katolska kyrkan. De får ett visst anslag över invandrarverket för sin verksamhet bland invandrare, men de är ju båda väl etablerade fria svenska trossamfund och borde få del av det statliga stödet till samfunden. Den mosaiska församlingen har för övrigt i en skrivelse påtalat den bristande jämställdheten och bett om stöd. Ett sätt att klara av den orättvisa som finns i dag vore att vädja till den samarbetsnämnd som finns för de fria trossamfunden att med sig eller i anslutet organ förena de trossamfund som står utanför och borde få del av ett statligt stöd på samma villkor som övriga samfund, naturligtvis om de samfund det gäller är villiga att medverka till en sådan ordning. Anslaget måste givetvis i en situation som den här beskrivna räknas upp med belopp som motsvarar de tillkommande samfundens andel. Jag skulle vilja vädja till de fria trossamfundens samarbetsnämnd att pröva möjligheten av ett samarbete med de trossamfund som i dag inte har stöd i den utsträckning de borde ha. Jag skulle på samma sätt vilja vädja till de samfund det gäller att gå in i förutsättningslösa samtal med den nuvarande samarbetsnämnden om en ny gemensam samarbetsform. Det finns goda skäl att anta, att statsmakterna skulle ställa sig mycket positiva till en sådan utveckling.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att herr Zachrisson har rätt när han säger att frikyrkorna inte är till salu vare sig för den ena eller den andra miljonen. Min önskan är att de skall få ännu bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet, som jag anser är till nytta både för den enskilde och för samhället.
Herr talman! Det gläder mig att herr Mattsson i Lane-Herrestad nu har kommit till den klarheten. Jag tycker det är synd att han inte gjorde det tidigare.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande är ett nytt dokument över alltings osäkerhet och föränderlighet.

Vi har så många gånger i kulturutskottet avvisat förslag under hänvisning till ett kommande ställningstagande med anledning av denna utredning, och därför känns det på ett sätt nästan skönt att veta att vi inte längre kan skylla på det. Jag vill också yrka bifall till reservationen 3 b. Bakom den står motionen 676 från moderata samlingspartiet med herr Burenstam Linder som första namn. Vi påvisar i den att vi tidigare och i år har föreslagit att det skall finnas möjligheter för enskilda personer att göra avdrag för gåvor till religiösa organisationer och samfund. Vi har tidigare under åren gång på gång påtalat att man betungar organisationer av detta slag på ett otillbörligt sätt. Varför skall löneskatt tas ut från människor och sammanslutningar som ingalunda har sådan verksamhet som bör beläggas med den skatten? Nu har man sagt att det skulle vara tekniskt svårt att göra undantag, men det tycker vi är rent nonsens. I stället hade det varit riktigt att underlätta arbetet för dessa samfund genom att se till att de inte får sådana här utgifter över sig. När nu inte detta har varit möjligt så har i alla fall sent omsider detta anslag kommit, och vi är glada över att det har höjts. Ändå anser vi det vara mer realistiskt med 6,5 miljoner kronor. Jag ansluter mig alltså till det herr Källstad sade på den punkten. Jag vill också i år uttala som min mening att dessa religiösa samfund, de fria kristna samfunden, är värda all uppskattning och allt stöd. De har gjort en väsentlig insats, och mer än någonsin behöver vi deras insatser i dag. I Ny kulturpolitik, som departementschefen anknyter till i propositionen i avdelningen Kulturändamål i år, finns en historisk tillbakablick som egentligen börjar först 1932 — när kulturen alltså började i landet. Men det finns ett undantag. Under rubriken 4.2.1 De första statliga åtgärderna står det: ”I äldre tider var utvecklingen inom konsten ofta knuten till religiösa företeelser och institutioner.” Det är alldeles sant. Jag för min del menar att drivkraften bakom största delen av den konst vi har i landet var just den kristna tron. Och inte bara detta — hela vårt samhälle är ju byggt på den. Nu har under de senaste århundradena de fria kristna rörelserna betytt oerhört mycket för vårt land på alla områden, även kulturellt. Jag nämner bara detta som en del av det hela. Vi har så många gånger betonat allt det andra positiva. Det skulle vara en glädje för oss om vi kunde få ett bifall till reservationen 3 b.

Herr talman! Jag har strukit mig på listan av den anledningen att jag är så hes, men det är nog bäst att jag går upp och säger detta, annars kommer det säkert i tidningen i morgon att jag inte vågar gå upp. Det har påståtts av Per Arne Aglert — inte som representant för Frikyrkorådet utan som folkpartistisk riksdagsman — att jag inte ens skulle våga skriva på motionen. Om han kommer hit kanske han får lära sig vilka det är som undertecknat partimotionen. När vi tog upp detta i vår grupp — det var jag som tog upp förslaget — föreslog vi summan 10 miljoner och vi gjorde det med allvar. Vi menade att det var det stöd som vi ville ge frikyrkan. Sedan går man ut från folkpartistiskt håll och säger att vi är ute för att köpa frikyrkans principer. Jag tycker nog att herr Källstad skulle ha tagit avstånd från detta i stället för att fortsätta med sådana angrepp. Jag tror att vi har rätt att från centerpartiet föreslå den summa vi vill som stöd. Herr Källstad sade att Frikyrkorådet hade begärt 8 miljoner. Då kommer ju inte folkpartiet upp till det. Då är vi alltså ungefär lika långt från denna summa — fast på var sin sida. Vi vet också att det råder delade meningar. Det finns fria samfund som diskuterar om de över huvud taget skall ta emot någonting, och det finns de som gärna tar emot mycket mer än de får. Därför tror jag att vi inte skall kivas om vilken summa vi vill ge.
Herr talman! Det är en fråga som återkommit i två inlägg under den här debatten. Herr Mattsson i Lane-Herrestad var inne på den först och sedan herr Nilsson i Agnäs. Jag hade inte tänkt snudda vid denna fråga, men eftersom två talare tagit upp den vill jag säga att vi i utskottsmajoriteten skrivit mycket positivt om kyrka—stat-utredningen. Utskottet säger också att ”beredningen anser att anslagen till de fria kristna samfunden liksom till invandrarkyrkorna under de närmaste åren successivt bör höjas”. Även om den här utredningen för närvarande inte leder till något resultat, vilket jag personligen beklagar, är det säkerligen många i denna kammare som medverkat till den utformning remissvaren har fått. Men utan att gå närmare in på denna sak anser jag att det som sagts av utredningen och det som har framförts av utskottet i dess skrivning ändå kommer att vara principer som i den fortsatta diskussionen kommer att åberopas.
Herr talman! Med anledning av herr Johanssons i Skärstad inlägg vill jag upplysa honom om att herr Per Arne Aglert inte är någon folkpartistisk riksdagsman. Han tillhör mig veterligt inte denna kammare och har alltså inte alls som riksdagsman yttrat något som herr Johansson menar sig citera. Jag har heller aldrig personligen påstått att centerpartiet vill köpa frikyrkans principer. Det är ett yttrande som inte kan tillvitas mig. Jag tror heller inte att centerpartiet har sådana avsikter, även om det här lägger fram ett högre bud än vad Frikyrkorådet självt gör. Vad jag har ägnat mig åt — och herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag har i stort sett klarat upp denna sak — var centerpartiets felaktiga uppgifter i en partimotion och det förhållandet att partiet inte ville ändra på slutsatsen när premisserna blivit annorlunda, trots att partiet har en man i Sveriges frikyrkoråd och dessutom i Frikyrkorådets samarbetsnämnd, som har att fördela de pengar det här är fråga om. Det borde alltså i varje fall inte vara av okunnighet som beloppet 10 miljoner kronor har nämnts i motionen. Vidare räknar man i motionens kläm inte med extra stöd för värdefullt arbete utan endast med kompensation för en arbetsgivaravgift på 10 miljoner kronor. Att centern står kvar vid beloppet 10 miljoner kronor trots att man har erkänt felräkningen beror alltså på ett olycksfall i arbetet, inte på att centerpartiet mer än andra partier värdesätter frikyrkornas arbete.
Herr talman! Jag märkte när jag kom ned i bänken att jag hade sagt riksdagsman när jag menade riksdagskandidat. Men det trodde jag att herr Källstad hade förstått, eftersom jag också tillade ”om han kommer hit”. Det gör man ju inte om det gäller en person som är ledamot här. Vidare vill jag framhålla att vi aldrig har sagt att vi uppskattar frikyrkans arbete mer än de andra men att vi har föreslagit en större summa, och den rätten tycker jag att vi skall ha i ett demokratiskt land.
Herr talman! Jag skulle bara vilja citera orden ”kivens icke på vägen”. Vad vi i övrigt har för uppfattning om de olika beloppen må vara varje enskilt partis sak. Men det kan som sagt vara nyttigt att i en debatt, som ändå gäller kristen tro och kristen gemenskap, komma ihåg att vi inte skall kivas alltför mycket på vägen.

Fru talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig när jag ämnar lägga fram förslag till lag om rätt till styrelserepresentation för anställda i banker och andra kreditinstitut. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade jag i juni förra året fem sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om representation för de anställda i bankinstitutens styrelser. Uppdraget har nyligen slutförts och betänkande i ämnet överlämnades till mig i fredags. Betänkandet är nu ute på remiss. Jag avser att ta upp frågan om de bankanställdas rätt till styrelserepresentation så snart remissbehandlingen är avslutad. Proposition i ämnet avses bli förelagd riksdagen i höst.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. De bankanställdas fackliga organisation, Svenska bankmannaförbundet, torde ha varit det första fackliga förbund som framställde krav på representation för de anställda i styrelsen. Detta gjordes i ett uttalande redan 1969. Sedan har denna fråga varit uppe i olika sammanhang också i riksdagen. I några enstaka fall har det kunnat bli styrelserepresentation, men banklagen lägger ju vissa hinder i vägen. När vi behandlade frågan om representation i företagens styrelser undantogs banker och försäkringsbolag. Samtidigt sades att det utredningsuppdrag som finansministern gett i detta ärende kunde beräknas vara slutfört omkring årsskiftet 1972-1973. Vederbörande utskott sade att man räknade med att förslag skulle kunna föreläggas riksdagen utan dröjsmål. Det är beklagligt att utredningen tagit längre tid än beräknat och att de bankoch försäkringsanställda på det sättet får vänta på den rätt som anställda har i övriga företag. Jag tar fasta på det svar jag fått av finansministern. Det kan vara praktiskt svårt att få fram ett förslag före höstriksdagen, men jag litar på att ett sådant kommer till höstriksdagen och att det då innehåller rätt till styrelserepresentation för bankoch försäkringsanställda, så att de kommer i samma läge som anställda i övriga företag.

Fru talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att ordna förbandssjukvården inom Bodens garnison med hänsyn till läkarsituationen. För att på kort sikt lösa problemet vid Norrbottens regemente och där sjukmönstrande förband har jag efter gemensam beredning med cheferna för socialoch finansdepartementen beslutat att vid morgondagens konselj föreslå följande. fr.o.m. den 1 april 1973 och sex månader framåt får bedrivas försöksverksamhet med gemensam förbandssjukvård inom garnisonen. Verksamheten innebär att Norrbottens regemente får anställa en förbandsoch tjänsteläkare på heltid. Denne skall leda och ha tillsyn över förbandssjukvården inom hela garnisonen. Han skall bl.a. aktivt delta vid sjukmönstring av värnpliktiga. Därmed hoppas jag att läkarbehovet vid förbanden inom Bodens garnison är tillgodosett för de närmaste månaderna. I fråga om en lösning på lång sikt av det aktuella problemet vill jag erinra om att Kungl. Maj:t i juni 1972 uppdragit åt försvarets sjukvårdsstyrelse att se över förbandssjukvårdens organisation. I uppdraget ingår att följa den föreslagna försöksverksamheten och vid dess slut lämna förslag till lösning av den fråga som herr Petersson dragit upp. Om de föreslagna åtgärderna inte visar sig vara tillräckliga får förbandssjukvårdens läkarbehov tills vidare tillgodoses genom tilldelning av värnpliktiga läkare.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Andersson för svaret på min enkla fråga. Främsta orsaken till att frågan ställdes i mitten av mars var att sex läkare, som svarade för förbandssjukvården vid Bodens garnison — vid I 19, P5 och S3 — i skrivelse i februari hade meddelat att de inte avsåg att biträda med den militära sjukvården efter mars månads utgång. Det hade förekommit överläggningar med försvarets sjukvårdsstyrelse och berörda intressenter, som inte hade lett till någon lösning av det aktuella problemet. Min bedömning var att det var angeläget med snabb och kraftfull handling, och det var därför jag ställde min fråga till statsrådet. Av svaret framgår ju att man nödgats engagera tre departement för att få en kortsiktig lösning av detta problem. Man får alltså en förbandsoch tjänsteläkare på heltid. Man kan hoppas att detta räcker till dess att den nya årsklassen rycker in. Tydligen menar statsrådet att man får försöka klara resten med värnpliktiga läkare. Statsrådet vet lika väl som jag att detta inte av militärerna bedömts som någon acceptabel lösning. De menar att ifrågavarande läkare behöver utbildning för krigssjukvård och att denna lösning kommer att påverka sjukförbandens krigsduglighet. De framhåller också — som jag tycker med all rätt — att det mycket ofta blir byte av läkare. Man har t.ex. haft värnpliktiga läkare inom övre Norrlands militärområde. Vid F 21 har man under cirka tre år saknat fast läkare och större delen av tiden i stället haft värnpliktiga läkare. Man har haft 14 läkare under år 1970, 13 läkare under 1971 och 13 läkare också under år 1972. Allt detta visar, som jag upplever det, att värnpliktiga läkare måste betraktas som en nödlösning i detta sammanhang. Jag hoppas att statsrådet med allvar och kraft fortsätter att följa denna fråga. Också jag kommer att följa den, och jag hoppas, som statsrådet säger i sitt svar, att det skall vara möjligt att uppnå en god och långsiktig lösning av detta förbandssjukvårdsproblem.
Fru talman! Jag delar herr Peterssons i Gäddvik uppfattning att anlitande av värnpliktiga läkare för att klara förbandssjukvården måste vara en mycket tillfällig åtgärd. Vi befinner oss i en liten kris när det gäller förbandssjukvården i Boden. Denna sjukvård har hittills skötts till belåtenhet av underläkare anställda vid landstinget. De vill inte längre medverka, men vi kommer inom kort att ta upp nya förhandlingar med dessa läkare och framför allt med landstinget för att försöka få en bra långsiktig lösning. Detta är bara en tillfällig lösning, och vi fortsätter strävandena att försöka klara problemet på längre sikt.
Fru talman! Jag tror att man då måste gå fram efter två linjer. Dels tror jag att man måste göra klart för sig att det för att få en god lösning på förbandens sjukvårdsproblem i Boden inte räcker med en fast anställd läkare, dels tror jag att man vid samgåendet med landstinget måste sikta in sig på ett samarbete med läkare i öppen vård. Eftersom jag också är engagerad i Norrbottens landsting och dess sjukvårdsstyrelse, kommer jag också att den vägen aktivt söka hjälpa till att få en lösning av detta problem.

Fru talman! Herr Andersson i Ljung har frågat mig om jag anser att tillkomsten av ett nytt storskjutfält på Södra Billingen på något sätt påverkar andra skjutfältsbehov i Västergötland. Med anledning av herr Anderssons fråga vill jag först framhålla att jag inte haft anledning att överväga frågan om något nytt skjutfält på Södra Billingen eftersom det ännu inte föreligger något förslag om ett sådant. Jag har emellertid inhämtat att militärbefälhavaren för västra militärområdet på uppdrag av chefen för armén för närvarande utreder möjligheterna att anskaffa ett nytt skjutfält i trakten av Skövde för att skapa bättre utbildningsbetingelser för förbanden och skolorna inom Skövde garnison samt för frivilligorganisationerna i Skövde. Dessa har hittills bedrivit huvuddelen av utbildningen i fältoch stridsskjutning med gevärskalibrig ammunition på två mindre skjutfält, Hene och Björsjö. Skärpta säkerhetsbestämmelser och tillkomsten av nya vapen har på senare år starkt begränsat skjutmöjligheterna på dessa fält. Därutöver har Skövde kommun anmält behov av att för sin vidare expansion ta i anspråk mark inom Hene skjutfält. Den nu pågående utredningen avser sålunda endast ett skjutfält för Skövde garnison. Någon påverkan på andra skjutfältsbehov i Västergötland skulle den eventuella tillkomsten av ett sådant skjutfält inte ha.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det svar som har lämnats. Jag är övertygad om att statsrådet känner till bakgrunden till frågan. För två år sedan beslöts en skjutfältsutvidgning i Västergötland som ännu är långt ifrån klar och som har skapat betydande irritation där nere. Jag tänker alltså på Remmenefältet. När frågan om den utbyggnaden behandlades fanns Skaraborgs Edsmären med i bilden. Det alternativet föll emellertid bort av vissa skäl, kanske framför allt därför att såväl myndigheter som förtroendefolk i Skaraborgs län gick mycket kraftigt emot det förslaget. Jag föreställer mig att man i Skaraborg har en något nyanserad syn på skjutfältsfrågorna, när man nu ändå får ett nytt skjutfält i provinsen. Därför vill jag ställa frågan till statsrådet: Anser statsrådet det helt uteslutet att de förband som nu skall ha övningar på det tilltänkta Billingenfältet liksom de förband som skall ha övningar på Remmene skulle kunna ha gemensamt övningsfält, beläget mellan de två nämnda fälten? Finns det möjligen plats för överväganden i den här frågan?
Fru talman! Jag tror inte att man kan göra någon ändring. Riksdagen har beslutat om skjutfältet i Remmene, och det som man nu prövar i Skövde är ett skjutfält alldeles intill Skövde stora garnison. Remmenefältet används av andra förband, och ett gemensamt skjutfält skulle inte räcka till och heller inte kunna komma på en geografiskt lämplig plats.

Fru talman! Jag tackar för det svaret och uppfattar det som om statsrådet ändå tänker på saken. Vi skall inte föra någon lång diskussion om detta. Jag vill emellertid nämna att Remmene berör ett hundratal markägare, och enligt en tidningsuppgift för en vecka sedan skulle det nya Billingenfältet beröra 300 markägare. Mot det kan ställas att kronoparken Skaraborgs Edsmären berör i huvudsak en markägare. Med andra ord: de sociala konsekvenserna är noll i det sistnämnda fallet, men betydande i Remmenefallet. Hur det ligger till i Billingenfallet känner jag inte närmare till, men ett stort antal markägare berörs. Skulle dessa förhållanden tillsammantagna möjliggöra ett övervägande tror jag att den försvarsvilja som finns på den svenska landsbygden — i Nr 56 det här fallet i Älvsborg — skulle få en rejäl chans. Jag tycker att det är Torsdagen den tungt att vara lojal mot riksdagens tidigare fattade beslut, om det tid 29 mars 1973 efter annan droppar ned ett skjutfält här och där. Det är påfrestande att vara så lojal mot försvarsviljan som man önskar vara. Om statsbidrag för
Fru talman! Anledningen till att jag tar till orda igen är att riksdagen har bestämt att vi skall ha ett skjutfält på Remmene. Förhandlingar med markägarna pågår. Vi måste inlösa marken — och en hel del är redan inlöst. Jag tror att det vore mycket farligt att försöka blanda in ett eventuellt tilltänkt skjutfält i en annan del av Västergötland i den här diskussionen — vilket kanske ytterligare skulle försvåra lösningen och verkställandet av riksdagsbeslutet i fråga om Remmene skjutfält.

Fru talman! Fröken Pehrsson har frågat mig om jag är beredd medverka till att förälder till handikappat barn erhåller statsbidrag till inköp av bil. I motionen 651 till årets riksdag har bl.a. fröken Pehrsson hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om översyn av bestämmelserna om bidrag till egen bil för rörelsehindrade i syfte att göra det möjligt för föräldrar till rörelsehindrade barn att erhålla sådant bidrag. Enligt vad jag inhämtat kommer motionen inom kort att behandlas i kammaren, och jag vill för min del inte föregripa riksdagens prövning av frågan.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. Med tanke på den långa tid det tar innan någonting händer — även om man skulle vinna bifall till ett motionsyrkande som gäller översyn av gällande bestämmelser — och med tanke på att någonting behöver hända snabbt har jag velat aktualisera frågan redan nu. Jag vill ta ett exempel, som är ytterst aktuellt. Det gäller en flicka i skolåldern, som fick båda sina ben och en arm avklippta av tåget. Efter en tid på sjukhus fick hon återvända hem. Hennes mor har sedan kört henne till och från skolan, till olika aktiviteter och ungdomsverksamhet inom kommunen och dessutom till behandling på lasarettet ett par gånger i veckan. Bil har man tidigare lånat av en anhörig, men denna möjlighet är nu utesluten. Föräldrarna är oroade och bekymrade och frågar sig om den här gruppen verkligen är bortglömd när det gäller statsbidragsbestämmelserna. Man undrar vad man i sådana här fall kan hjälpa till med. 9 Modern vill gärna hjälpa sin flicka. Hon anser det värdefullt att flickan kan vistas i hemmiljö och, liksom andra ungdomar, ha möjlighet att delta i olika aktiviteter i samhället. Statsbidrag för inköp av bil skulle i ett sådant här fall medverka till att moderns önskan och vilja att hjälpa sin flicka skulle tillgodoses. Det är därför som jag anser att det skulle vara ytterst värdefullt om statsrådet var beredd medverka till att förälder till handikappat barn bereds möjlighet att få statsbidrag för inköp av bil.
Fru talman! Som jag redan påpekat kommer fröken Pehrssons motion upp till behandling här i kammaren om några få dagar, och då får fröken Pehrsson tillfälle att utveckla sina synpunkter. I anslutning till frågan i dag vill jag bara säga följande. Det är ett enskilt fall som fröken Pehrsson tar upp, säkerligen gripande, men jag kan helt naturligt inte här i riksdagen gå in på ett enskilt fall. Jag förstår att fröken Pehrssons fråga närmast syftar på handikapputredningens förslag att vissa möjligheter bör öppnas för kommunerna att som ett komplement till färdtjänsten tillhandahålla handikappad egen bil. Är det så vill jag endast erinra om att den frågan behandlas i kommunalekonomiska utredningen. I sammanhanget vill jag vidare erinra om att regeringen nyligen föreslagit en kraftig ökning av vårdbidragen till svårt handikappade barn och att barnstugeutredningen i sitt betänkande föreslår väsentligt förstärkta insatser för barn inom förskolan. De svårt handikappade barnen och deras föräldrar är alltså inte bortglömda.
Fru talman! Jag vet att socialministern inte kan ge svar i ett enskilt fall. Jag ville berätta om det här fallet därför att det finns många andra liknande fall som verkligen behöver aktualiseras och åtgärdas. Jag avser inte den kommunala färdtjänsten utan statsbidrag för anskaffande av bil. När det gäller den kommunala färdtjänsten anser vi att det vore lämpligt att statsbidrag utgick så att kommunerna bättre kan medverka till att hjälpa dem som behöver hjälp.

Fru talman! Herr Ullsten har frågat mig vilka konsekvenser för regeringens handläggning av frågor som rör kommunsammanläggningar, som riksdagens beslut i anledning av civilutskottets betänkande nr 6 får. huvudsak att vara genomförd till den 1 januari 1974. För att indelningsändring skall kunna träda i kraft vid nämnda tidpunkt måste Kungl. Maj:ts förordnande ha meddelats senast under april 1973. Sammanläggningsärenden berörande 260 primärkommuner har redan avgjorts. Av dessa kommuner kommer 249 att bli föremål för sammanläggning den 1 januari 1974 medan 11 kommuner antingen kommer att bestå eller har fått uppskov med sammanläggning i avbidan på ytterligare utredning om den lämpligaste kommunala indelningen i området. I ett kommunblock beror uppskovet på att sammanläggningen berör också den landstingskommunala indelningen. Frågan om denna indelning har ännu ej blivit slutgiltigt löst. I 10 fall har förordnande om sammanläggning den 1 januari 1974 skett mot en enskild kommuns önskemål. I samtliga dessa fall har regeringen stött sig på förslag från vederbörande länsstyrelse. Motiven har varit hänsynen till övriga berörda kommuners och den regionala utvecklingens intressen. Frågor om förordnande om sammanläggning enligt fastställda indelningsplaner återstår nu att pröva beträffande 7 kommunblock. Redan nu kan det alltså konstateras att kommunsammanläggningarna i de allra flesta fall har beslutats i gott samförstånd kommunerna emellan. Regeringen har i hittills beslutade indelningsärenden tagit all möjlig hänsyn till lokala opinioner. Samma hänsyn kommer att vara vägledande vid regeringens bedömning av återstående sammanläggningsärenden.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Den situation vi har framför oss är alltså denna: Kommunreformen är snart genomförd. Av mer än 1 000 kommuner för ett tiotal år sedan är vi nu nere i ca 400. Och precis som civilministern säger har man på de allra flesta håll accepterat att det är nödvändigt att slå samman kommuner därför att man inser att sådana sammanläggningar leder till bättre villkor för människorna. Men på några håll — vi diskuterade fyra fall i förra veckan — tror människorna inte att de får det bättre om deras kommun går upp i andra kommuner. De tror tvärtom att det leder till sämre villkor. De radar upp mängder av sakskäl för sin ståndpunkt, argument som på en utomstående bedömare verkar vara rimliga. Det går i varje fall inte att utan vidare säga att den sammanläggning som regeringen har tänkt sig är den riktiga eller att det inte skulle vara möjligt att bevilja anstånd. I samtliga de diskuterade fallen begär man också bara uppskov, man anser att andra lösningar än den regeringen vill pressa på kommunen är bättre. Man uppvaktar, man gör besvärsskrivelser, men överallt möts man av kalla handen. Som länsstyrelsen och regeringen vill att det skall vara, så skall det bli. Sedan får människorna ute i kommunerna säga vad de vill. Men de här människorna ger sig inte. De vädjar genom sina riksdagsmän till riksdagen, som formellt inte kan ta upp de konkreta fallen men som ändå uttalar sitt klara missnöje med regeringens sätt att handlägga saken. Vad blir då regeringens reaktion på den bakläxan? Ja, det är det vi har fått besked om i civilministerns svar i dag. Det sätt på vilket regeringen har handlat när det gäller Dorotea, Riseberga, Bjurholm och Alfta innebär att man, för att citera civilministern, ”tagit all möjlig hänsyn till lokala opinioner”. Samma hänsyn kommer man enligt svaret att ta i fortsättningen. Jag skulle med anledning av den deklarationen från civilministern vilja ställa följande två frågor. För det första: Innebär det här att någon omprövning av de förut kritiserade fallen — de jag just nämnde — inte kommer att ske? För det andra: Innebär det att människorna i t.ex. Löddeköpinge, som också protesterat mot sammanläggningsplanerna, redan i dag kan överge alla förhoppningar om att få anstånd?
Fru talman! Som jag anförde i den diskussion vi hade förra torsdagen ligger de beslut som regeringen redan har fattat fast. Och som herr Ullsten väl erinrar sig konstaterades då av utskottet att.man, av naturliga skäl, icke hade prövat de ställningstaganden som regeringen har gjort i sammanläggningsärenden.

Det är en felaktig tolkning av riksdagens beslut. De beslut som är fattade av regeringen ligger alltså fast. När det sedan gäller de beslut som skall fattas menar väl ändå inte herr Ullsten att vi skall stå här och sakbehandla ärenden, som regeringen har att ta ställning till? Det tyder i annat fall närmast på att det fortfarande förekommer något missförstånd i herr Ullstens tänkande när det gäller vad som egentligen är regeringens uppgift i de här sammanhangen och vad som är riksdagens uppgift.

Fru talman! Det är alldeles rätt att jag sade — och jag tycker fortfarande det — att riksdagen inte kan vara rätt forum att pröva de aktuella kommunsammanläggningarna. Men det är också rimligt att av förra veckans riksdagsbeslut med anledning av civilutskottets betänkande nr 6 dra den slutsatsen, att riksdagen då uttryckte ett klart missnöje med det sätt på vilket regeringen hade handlagt de här fallen. Men vad civilministern nu säger innebär att när riksdagen säger för det första att man skall ta all hänsyn till lokala opinioner, för det andra att man skall bättre än hittills utnyttja de dispensmöjligheter som regeringen har, då svarar civilministern — jag antar i fullt samförstånd med regeringen i övrigt: Det struntar vi i. Det är vi som beslutar. Vi struntar i vad riksdagen har att säga. Det är alltså det besked man får från en socialdemokratisk regering, vars talesmän ute i valdebatten brukar hävda att de till skillnad från oss andra här i kammaren företräder de breda lagrens intressen i samhället. Nr 56 Jag tycker, fru talman, att det är en lysande uppvisning i den Torsdagen den dubbelmoral som präglar den socialdemokratiska förkunnelsen — och 29 mars 1973 också i den maktfullkomlighet som är ett socialdemokratiskt ideologiskt — — — Ang. regeringens Fru talman! Jag föreställer mig att kammarens övriga ledamöter "XM upplever den demagogi med vilken herr Ullsten diskuterar i det här läggningar sammanhanget. Han påstår att det förhållandet att regeringen har fattat beslut, som den är skyldig att göra, och under förutsättningar som herr Ullsten själv medger att han inte har möjligheter att pröva i sak, det är att, som herr Ullsten uttrycker sig, strunta i vad de lokala opinionerna har haft för mening. I den förra debatten redovisade jag att vi utomordentligt noga har övervägt alla de synpunkter som har kommit fram. Men jag konstaterade då, som jag tvingas göra nu, att här är det olika intressen som står mot varandra, och det gör att det inte är möjligt för oss att tillmötesgå alla önskemål, eftersom frågan ändå måste avgöras. Det är intressant att uppleva att herr Ullsten uppenbarligen inte ömmar så mycket för de fall där man ute i kommunerna i vanlig demokratisk ordning har accepterat att regeringen har den här positionen och tvingas att väga mellan olika önskemål. Herr Ullsten ömmar tydligen mera för de grupper som har sagt ifrån att man icke accepterar denna ordning utan att man är beredd att tillgripa icke demokratiska metoder för att till varje pris och utan hänsyn till övriga intressen få sin vilja fram. Jag förstår det så att detta är ett uttryck för folkpartiets form av närdemokrati.
Fru talman! Jag känner inte till några odemokratiska former som har utövats av några grupper i det här sammanhanget. Man kan diskutera uttrycksformerna för den opinion som finns, men att säga att en demonstration i och för sig skulle vara odemokratisk är ändå att gå ganska långt. Jag betvivlar inte att regeringen har prövat de här fallen och kommit fram till sin ståndpunkt på, som man tycker själv, goda grunder. Men det är så att alla de andra, som också har prövat de här fallen, har kommit fram till en annan ståndpunkt och att den ståndpunkten också, om än indirekt, kom till uttryck i riksdagens beslut här i förra veckan. Vad civilministern nu säger — jag tvingas konstatera det ännu en gång — är att trots att man får bakläxa för sin egen bedömning både vad gäller saken och framför allt vad gäller hänsynstagandet till lokala opinioner, så anser man sig utan vidare kunna avstå från att ta någon som helst hänsyn till vad alla dessa, även till vad som kom fram i riksdagsdebatten förra veckan.
Fru talman! Jag tvingas uttrycka den förhoppningen att herr Ullsten är tämligen ensam om att icke ha upplevat att i dessa sammanhang har förekommit aktioner från enskilda gruppers sida som i varje fall jag för min del måste betrakta som uttryck för odemokratiska metoder. Det är ju t.o.m. så att de som har bedrivit dessa aktioner har medgett att ”nu har vi prövat de demokratiska medlen, och när vi inte kommer fram den vägen så får vi ta till icke-demokratiska metoder”. Men det är kanske av det skälet som herr Ullsten fortsätter att bedriva den här kampanjen — att regeringen borde böja sig för varje typ av lokal opinion som kommer till uttryck i den här frågan.
Fru talman! Jag har inte sagt att jag försvarar varje enskild persons agerande i de här sammanhangen. Jag har bara sagt att den mycket breda opinion som tagit sig uttryck i beslut i kommunfullmäktige, i folkomröstningar, i besvärsskrivelser, i uppvaktningar hos civilministern och till sist i ett beslut här i riksdagen, den opinionen kan inte utan vidare avfärdas med argumentet att här har förekommit odemokratiska yttringar. Det är en genuin, upplevd opinion som har kommit till uttryck, en opinion som det borde vara en regerings skyldighet att ta hänsyn till.
Fru talman! Den opinionen har icke avfärdats som odemokratiska yttringar. Den opinionen har fått sina synpunkter prövade och kommer att få sina synpunkter prövade.

Fru talman! Herr Larsson i Umeå har frågat mig om jag har observerat att SJ avser att den kommersiella distriktsenheten i Umeå skall ha så liten omfattning att endast två personer skall sysselsättas där. Personaluppsättningen vid försäljningssektionerna på regional nivå har nu anpassats till den situation inom SJ:s kommersiella verksamhet som gäller sedan den 1 oktober förra året. Vid denna tidpunkt genomfördes en organisationsförändring på lokal nivå, som bl.a. syftade till att åstadkomma en mer marknadsinriktad organisation av trafikområdena. Organisationsförändringen innebar bl.a. att s.k. kundtjänstgrupper inrättades, med uppgift att i första hand svara för de primära kundkontakterna. Arbetsuppgiften har tidigare belastat de regionala försäljningssektionerna. Umeå trafikområde har t.ex. tillförts två man för kundtjänstfunktionen, och vid Skellefteå trafikområde har en man i princip helt Mot bakgrund av dessa åtgärder har försäljningsenhetens personaluppsättning på regional nivå i Umeå tills vidare fastställts till två man. Antalet anställda skall jämföras med tidigare personalplan för försäljningssektionen i Umeådistriktet som upptog tre man. Behovet av personal framöver får bli beroende av uppgifternas art och omfattning och av efterfrågan på SJ:s transporttjänster.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Enligt svaret skall det bli två personer kvar vid SJ:s kommersiella distriktsenhet i Umeå. Kommunikationsministern säger att det tidigare var tre man som tjänstgjorde inom försäljningssektionen i Umeådistriktet, men i verkligheten var det fyra, och dessutom hade man begärt att få ytterligare förstärkning, vilket emellertid inte blev av.

Tanken är då att dessa enheter — inom ett geografiskt område som fastställs för varje enhet — skall svara för den regionala kommersiella verksamheten.” Därefter tillägger kommunikationsministern i propositionen: ”Med detta arrangemang — — — får anses att rimlig hänsyn tagits till näringslivets intresse och de regionalpolitiska aspekterna över huvud taget.” Nu får man naturligtvis inte ha alltför stora krav om man ser på de regionalpolitiska aspekterna och finner att av fyra blir det två kvar. Det ger ju inte så förfärligt stor tröst. Men frågan kommer ju att behandlas här i riksdagen senare i år, och jag hoppas att kommunikationsministern då inte skall vara motståndare till att man i Umeå bygger upp en organisation som är förenlig med de uppgifter som man anser att SJ bör ha.

Jag hoppas alltså att det kan bli en bättre lösning, när denna fråga nästa gång behandlas här i riksdagen. Att minska från fyra till två och hänvisa till regionalpolitiska aspekter går helt enkelt inte.
Fru talman! Jag tror att vi skall vara litet försiktiga med att döma definitivt i denna fråga. Jag föreställer mig nämligen att varken herr Larsson i Umeå eller jag i dag är helt på det klara med hur den verksamhet det här är fråga om på sikt kommer att utvecklas. När SJ nu sätter i gång den nya kommersiella verksamheten — om jag får kalla den så — i Umeå, Växjö och Borås, så måste ju ändå SJ ha rätt att pröva sig fram. Nu har man i SJ funnit att man skall börja på detta sätt; hurudan fortsättningen blir kan vi inte ta ställning till i dag. Som framgår av mitt svar, och som herr Larsson naturligtvis har märkt, har ju en lokal omorganisation ägt rum, som har inneburit vissa förändringar och en viss inriktning av den verksamhet vi här talar om i anledning av herr Larssons fråga. Men jag vill gärna instämma i vad herr Larsson sade i slutet av sitt anförande, nämligen att om man framöver kommer till en uppfattning som något skiljer sig från uppfattningen i dag i vad gäller behov utav personal, så är man naturligtvis vid SJ oförhindrad att ompröva personalbehovet. Det står också i svaret.
Fru talman! Det sista som kommunikationsministern sade noterar jag med tillfredsställelse. Herr Norling är alltså inne på att SJ gör en satsning på en utåtriktad verksamhet. Det har jag också kunnat läsa ut av svaret. Och då förutsätter jag att de indirekta löften som tidigare givits blir infriade, och att man vid behandlingen av denna fråga i framtiden kan räkna med kommunikationsministerns stöd att bygga ut organisationen, så att verkligheten kommer att motsvara de föreställningar man ingivit människorna uppe i Umeå.

Fru talman! Jag ämnar inte här ställa något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan, men jag vill påpeka en sak som jag finner något egendomlig. Inom ett anslagsområde som sägs vara stöd till idrotten har man i propositionen tagit upp frågan angående Falsterbokanalen. År 1970 beslöt riksdagen att Falsterbokanalen i fortsättningen tills vidare skulle drivas, trots att riksdagen tidigare fattat ett beslut om att den skulle läggas ned på grund av att den saknade betydelse för sjöfarten. När vi 1970 beslutade att Falsterbokanalen skulle fortsätta att drivas sades det i jordbruksutskottets utlåtande nr 5: ”En fortsatt kanaldrift i nuvarande form beräknas av naturvårdsverket komma att uppvisa ett underskott av 140 000 kr. för statsverket. Vid fortsatt drift med viss reduktion av personalstyrkan kan underskottet intill år 1972 beräknas uppgå till ca 110 000 kr. och därefter till ca 50 000 kr.” Nu redovisas det i statsverkspropositionen att nettoutgifterna för Falsterbokanalen för budgetåret 1973/74 beräknas komma att uppgå till ca 300 000 kronor. Det sägs också att inkomster av kanalen skulle tillföras anslaget, men det finns i statsverkspropositionen inga som helst uppgifter om till vilka belopp dessa beräknas uppgå. Jag är medveten om att det på detta område finns olika intressen. Ett intresse är att förse småbåtsägarna med en hamn, men det har tydligen inte gjorts någonting speciellt för detta. Det sades tidigare att man skulle få så betydande inkomster av småbåtarna att kostnaden vid det här laget skulle stanna vid ca 50 000 kronor om året. Jag har därför velat påpeka att statsrådet nu redovisar att nettoutgiften beräknas bli ca 300 000 kronor. Jag skulle naturligtvis gärna se att någon från utskottet kunde tala om, huruvida man har beaktat detta i förhållande till de förutsättningar som gällde då riksdagen fattade sitt beslut.

Jag har velat göra detta påpekande, eftersom det i den region det gäller finns mer än ett intresse. Det andra intresset representeras av trafiken på vägen, som under vissa tider är mycket starkt koncentrerad och därför är mycket besvärad av de broöppningar som måste förekomma genom att Falsterbokanalen drivs också i fortsättningen. Jag vill inte på något sätt motsätta mig att kanalen drivs i fortsättningen, om man anser att detta är mycket angeläget, men man skall inte säga att det kostar 50 000 kronor, och ett par tre år efteråt komma och redovisa en nettoutgift på 300 000 kronor utan att lämna någon som helst förklaring till riksdagen angående detta förhållande.

Fru talman! Av allt att döma kan vi se fram emot en omfattande debatt i dag om den del av kulturpolitiken som rör ungdomsorganisa 19 tionernas verksamhet. Jag vill se det som ett utslag av att vi från olika håll menar att det här är en mycket angelägen del av det kulturpolitiska fältet. Ungdomsorganisationerna bedriver ett mycket värdefullt arbete, bl.a. för att göra fritiden mer meningsfylld för allt fler barn och ungdomar. Ungdomsorganisationerna skapar förutsättningar för en aktiv fritid för grupper som, trots att fritidssektorn växer, i alltför liten utsträckning kan ta till vara fritidsutbudet på grund av sin ringa betalningsförmåga. Barn och ungdom är tyvärr en grupp som har små möjligheter att komma till tals och som därför ofta förbises också i samhällsplaneringen. Samtidigt har urbaniseringen, arbetslivets omvandling och den ändrade familjestrukturen gjort att vi i dag på ett helt annat sätt än tidigare har anledning att stödja utvecklandet av gemenskap och meningsfylld fritid för barn och ungdom. Förskoleåldrarna har på senare tid fått en betydande uppmärksamhet, vilket emellertid ännu inte skett med mellangruppen 7—11 år. Trots att man alltmer inser värdet av aktiviteter för dessa åldrar är ungdomsorganisationernas arbete i denna grupp missgynnat i fråga om samhällets stöd i förhållande till verksamheten bland de äldre ungdomarna. En viss förbättring har visserligen skett genom att man för stödet till ungdomsledarutbildningen numera sänkt åldersgränsen, men i övrigt kvarstår åldersgränsen 12 år. Under senare år har man också fått visst stöd till försöksverksamhet — det är glädjande men långtifrån tillräckligt. För den centrala verksamheten innebär detta för ungdomsorganisationernas del att man får ett rörligt bidrag för de drygt 900 000 medlemmar som fyllt 12 år, medan i anslagsberäkningarna ingen hänsyn tas till omkring 300 000 medlemmar i åldern 7—11 år. I reservationen 2 föreslår vi från centeroch folkpartihåll att denna orättvisa skall tas bort. Det kan inte vara rimligt att ungdomsorganisationernas arbete i denna grupp inte skall värdesättas på samma sätt som arbetet i den äldre åldersgruppen. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det vore att föregripa pågående utredningsarbete i statens ungdomsråd i fråga om det centrala stödets utformning om man genomförde en sådan förändring. Vi har på denna punkt en annan mening. Ungdomsorganisationerna har redan en så omfattande verksamhet och så lång erfarenhet på området att de nu bör få ett reguljärt stöd för detta. Utredningsarbetet kan för övrigt knappast väntas påverka anslaget förrän i bästa fall tidigast fr.o.m. budgetåret 1974/75. Det finns anledning att räkna med att det centrala stödet även fortsättningsvis bör ha karaktären av ett allmänt stimulansbidrag och att man därför i underlagsberäkningarna också bör ta hänsyn till den faktiska verksamhetens omfattning. Skolöverstyrelsen har sedan flera år tillstyrkt en sänkning av åldersgränsen. Man säger att denna inriktning överensstämmer med den målsättning samhället gett uttryck för bl.a. genom försöksverksamheten med fritidsverksamhet för barn och ändringarna i stödet till ungdomsledarutbildningen. Redan 1962 års ungdomsutredning förordade på sin tid en sänkning av åldersgränsen. Det skall också sägas att 1953 års ungdomsutredning inte kunde visa på några bärande utvecklingspsykologiska, pedagogiska eller andra skäl för en åldersgräns just vid 12 år. Fru talman! I reservationen 1 har vi även begärt en uppräkning av grundbidraget med 10 000 kronor till 40 000 kronor, då vi anser det angeläget att ytterligare förbättra ungdomsorganisationernas arbetsmöjligheter. 1962 års ungdomsutredning tillstyrkte denna nivå redan i sitt betänkande 1967, och även skolöverstyrelsen förordar sedan flera år en uppräkning till detta belopp. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vad det gäller utformningen av det centrala stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Jag ber också att få yrka bifall i första hand till reservationen 3 a vad det gäller medelsanvisningen och för den händelse endast en av de föregående reservationerna vinner kammarens bifall i andra hand till reservationerna 3 b och 3 c.
Fru talman! Precis som fröken Eliasson misstänkte kommer kammaren nu under några timmar, när vi behandlar anslagen till ungdomsverksamheten, att få bevittna en av de många opportunistiska parader som borgerligheten gjort till sin livsform detta år. Det är naturligtvis dess angelägenhet, men den sakliga behandlingen av de frågor vi diskuterar vinner inte på det. Folkpartiets och centerns reservation till utskottets betänkande beträffande anslag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet är just ett exempel på hur taktik går före saklighet. Reservanterna vill höja grundbidraget från 30 000 till 40 000 kronor och vill sänka åldern för medelsberäkning från 12 till 7 år. Det är i och för sig inga sensationella förslag. De har framförts förr. Men ingen vet riktigt hur de slår, och därför måste man noga pröva dem innan man sätter dem i verklighet. Dessutom har en utredning — vilken fröken Eliasson också påpekade — jobbat sedan en tid. Den kommer i höst med förslag på hur man skall lösa detta problem, som inte är riktigt så enkelt som att bara sänka åldersgränsen.

I väntan på utredningens resultat ges alltså redan en kompensation till de organisationer som har en väsentlig del av sitt arbete i dessa tidiga åldersgrupper. Dessutom — det är för mig avgörande — kan det hända att denna utredning och försöksverksamhet kommer att visa att en del organisationer, tex. på handikappsidan, behöver särskilda åldersgränser, medan andra, t.ex. dem vi brukar kalla för tröskelorganisationer, behöver en annan specialbehandling. Samtidigt finns från en rad organisationer önskemål om att göra bidragsbestämmelserna så enkla som möjligt.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
Fru talman! Jag vill bara påpeka för herr Zachrisson att de förslag vi för fram sannerligen är väl grundade. Som jag framhöll i mitt tidigare inlägg har de anslagsbehandlande myndigheterna sedan länge varit inne på dessa linjer och faktiskt föreslagit just de förändringar vi vill ha till stånd. Även om herr Zachrisson nu talar om att det kan finnas anledning till särskilda åtgärder av olika slag, anser vi det ändå — jag tror att även herr Zachrisson har den uppfattningen — angeläget att man kan få till stånd bättre möjligheter för en meningsfylld fritidsverksamhet i dessa åldersgrupper. Vi har därför fört fram kravet på en sänkning av åldersgränserna. Alldeles oavsett det pågående utredningsarbgtet kommer vi nog ändå, herr Zachrisson, förr eller senare att hamna i den situationen att vi vinner en allmän uppslutning kring den linje vi företräder om reservationerna inte skulle biträdas i dag. Det finns sannerligen allt fog för att riksdagen i dag följer den linje som reservanterna föreslår, så att vi kan stärka ungdomsorganisationernas verksamhet inom dessa åldersgrupper.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det förr eller senare kommer att bli en justering av åldersgränserna; den uppfattningen tror jag vi kan dela allesammans. Men men skall veta vad man gör när man företar en sådan ändring. Skolöverstyrelsen har sagt att man inte heller där anser sig ha tillräcklig kunskap om hur justeringarna exakt skall göras, och styrelsen har fördenskull biträtt utredningskravet och har själv en expert som sitter med i utredningen. Därför anser jag det ganska klokt att invänta resultatet.

Fru talman! Alla i den här kammaren torde vara överens om att det arbete som ungdomsorganisationerna utför är av mycket stor betydelse för vårt samhälle. Det talas också ofta i mycket vackra ordalag om det arbete som ungdomsorganisationerna utför. Ungdomsorganisationerna kan dock inte leva enbart på vackra ord, utan det är nu mer nödvändigt än någonsin att de som sysslar med politik i riksdag, landsting och kommuner försöker lägga mer kraft bakom sina ord och ge föreningarna det ökade ekonomiska stöd som dessa så väl behöver. Jag tror att också samhället är betjänt av att föreningsarbetet ses som en grundläggande faktor i arbetet på att ge träning i demokratiskt beslutsfattande. Vidare är det viktigt att öka förståelsen för de demokratiska värden som vi sätter så högt. Detta verkar dock inte vara helt självklart för alla i samhället i dag. Den debatt som har förts under de senaste åren om samhällets stöd till — Nr 56 ungdomsorganisationerna har till stor del rört sig om det lokala Torsdagen den aktivitetsstödet, vilket kammaren kommer att debattera senare i dag. Den 29 mars 1973 punkt vi nu behandlar rör bidrag till den centrala verksamheten. Där har vi i en motion krävt att grundbidraget till ungdomsorganisationernas Bidrag till ungdomscentrala verksamhet skall räknas upp från 30 000 till 40 000 kronor. RR Skälet för det kravet är att även ungdomsorganisationerna, liksom alla RE ere andra, har fått känning av starkt ökade kostnader. Eftersom bidragsbeloppet har legat stilla något år, anser vi det finnas starka skäl för att nu höja det. Vi tycker nog att de skäl som utskottet och herr Zachrisson har anfört inte är några särskilt tunga argument. Det rörliga bidraget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet är beroende på antalet medlemmar i åldern 12—25 år. Vi har sagt i motionen att vi tycker att det nu finns skäl att sänka åldersgränsen till 7 år. Många organisationer har under de senare åren ökat sin verksamhet i just dessa åldersgrupper. Detta har till en del berott på att regeringen har ställt medel till förfogande ur arvsfonden. Försöksverksamheten har också av många organisationer tolkats så, att samhället framöver kommer att ge ökat stöd till de här åldersgrupperna. Så har ju också skett när det gäller den centrala utbildningsverksamheten. Jag hoppas också att den delrapport som så småningom kommer från socialstyrelsens arbetsgrupp för försöksverksamhet för åldersgruppen 7—12 år skall ge så värdefulla erfarenheter att olika organisationer skall kunna fortsätta att utveckla denna verksamhet. Det är faktiskt så, att denna åldersgrupp i många avseenden har varit nästan helt bortglömd. Herr Zachrisson säger att kompensation redan utgår till de organisationer som bedriver utbildningsverksamhet för grupper i åldern 7—12 år. Detta är emellertid ett felaktigt påstående, eftersom de pengar som hittills har utgått till försöksverksamheten enbart har utgått till de projekt som finns utarbetade, och de projekten har till stor del finansierats av föreningarnas egna pengar utöver de anslag som dessa har fått. Att därför påstå att organisationerna som sådana har erhållit extra stöd för denna verksamhet är inte korrekt, utan stödet har alltså utgått enbart till de enskilda projekten. Det är riktigt att ungdomsorganisationernas centrala verksamhet kostar pengar — det kostar ca 2 miljoner kronor att vidta dessa förändringar i bidragsgivningen. Jag beklagar den njugghet som socialdemokraterna tillsammans med moderaterna visar inför ökningen av det här ungdomsstödet. Jag vill, fru talman, yrka bifall till reservationerna under punkterna 1, 2 och 3.
Fru talman! Bara en kort kommentar till vad som sades om de 6 miljoner kronor, som utgår som stöd till arbete i åldersgruppen 7—12 år. Det är riktigt att beloppet avser projekt och arbeten i denna åldersgrupp, men dessa projekt ligger inte utanför organisationerna, herr Björk i Gävle, utan de ingår i dem. Pengarna avser givetvis både ledning och genomförande av projekten. Enligt en samfälld bedömning är det viktigt att ge 23 ett stöd till de organisationer, som har sin tyngdpunkt just i dessa åldrar. Det behövs ett vitalt handtag för att få fram ett bättre och effektivare arbete just här. När socialstyrelsens arbetsgrupp och arbetsgruppen i statens ungdomsråd kommer med sina förslag utifrån sina erfarenheter, har vi förutsättningar för att göra en justering av åldersgränser och bidragsorganisation. Därigenom kan vi stabilisera stödet, så att vi inte år från år behöver ändra våra regler.
Fru talman! Jag vill bara poängtera att den verksamhet som bedrivs med försökspengarna är mycket värdefull. Kanske blev jag litet förvånad, när herr Zachrisson nu säger att man inte skall vänta bara på den utredning om det centrala stödet som kommer i höst, utan att man bör vänta även på slutresultatet av försöksverksamheten. Eventuellt kommer en delrapport i höst om denna verksamhet, medan slutrapporten kommer först om något år. Om herr Zachrisson menar att man skall vänta på den slutliga utvärderingen av det arbetet, uppstår risk för att man får vänta åtskilliga år. skedde förrän frågan varit föremål för grundlig utredning, 25

Fru talman! Frågan om stöd till idrotten och till de ideella organisationerna har i kulturutskottets betänkande nr 11 ett flertal reservationer. Vid en hastig överblick kan detta lätt leda till uppfattningen att vi inom utskottet är starkt splittrade. Så är emellertid inte förhållandet. Alla ställer sig positiva till stödet till idrottsrörelsen liksom till de lokala ungdomsorganisationerna. Den socialdemokratiska reservationen B 1, om bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet framför en principiell uppfattning om vem som skall ha förvaltningsansvaret för de medel som ställs till idrottens förfogande, skolöverstyrelsen eller Riksidrottsförbundet. I vår reservation önskar vi överflytta förvaltningsuppdraget till Riksidrottsförbundet medan utskottsmajoriteten önskar att SÖ alltjämt skall ha uppdraget. När det gäller förvaltningsansvaret för de ideella organisationerna är vi däremot ense om att den uppgiften skall kvarligga hos SÖ. Vår princip är ej alldeles ny. Redan när tilläggspropositionen tidigare i år avlämnades föreslog statsrådet att 1 miljon kronor skulle ställas till Riksidrottsförbundets förfogande för att av förbundet fördelas till de lokala organisationerna. Det fanns vid det tillfället reservanter som var ytterst angelägna om att framhålla att SÖ även skulle fördela det föreslagna anslaget. Socialdemokraterna, som då ingick i utskottsmajoriteten, anslöt sig till uppfattningen att RF var väl skickat att fördela ifrågavarande anslag. Under behandlingen av nu ifrågavarande ärenden har Riksidrottsförbundet i skrivelse av den 15 mars 1973 till kulturutskottet uttalat att förbundet redan från den 1 juli 1973 är berett att övertaga förvaltningsansvaret. I skrivelsen anföres att det av propositionen framgår att det statliga bidraget till idrottens lokala verksamhet från nästa budgetår bör samordnas med övrigt idrottsstöd. Sedan kulturutskottet erhållit denna skrivelse inbjöds representanter för Riksidrottsförbundet att inför utskottet redogöra för sin inställning. Till utskottet kom Riksidrottsförbundets ordförande landshövding Karl Frithiofson jämte den tjänsteman som inom RF har den administrativa uppgiften att sammanställa de inkomna uppgifterna från de lokala ungdomsorganisationernas verksamhet, vilken sammanställning därefter överlämnas till SÖ. Det framgick att det redan nu är RF som gör hela utredningsarbetet beträffande ungdomsstödet till idrotten samt att ett övertagande av förvaltningsansvaret därför ej medförde några svårigheter. Ordföranden Karl Frithiofson underströk vidare att det inom förbundet inte råder någon som helst tvekan när det gäller att från den 1 juli 1973 övertaga ifrågavarande förvaltningsansvar. När Riksidrottsförbundets styrelse sålunda förklarade sig beredd att redan från den 1 juli 1973 överta förvaltningsansvaret var socialdemokraterna i utskottet beredda att tillmötesgå förbundet på den punkten. Fru talman! Detta är i korthet bakgrunden till socialdemokraternas reservation. Vi hyser icke någon som helst tvekan att överlämna förvaltningsansvaret till RF. Förvaltningen av det belopp som det här gäller — enligt propositionen 17,5 miljoner — tror vi att RF klarar utan svårighet.

Under hösten 1973 avser RF också att till Kungl. Maj:t framlägga förslag till nya, till idrotten konsekvent anpassade bidragsnormer att tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1974. Vi hade efter RF:s skrivelse och redovisningen inför utskottet förväntat en allmän uppslutning kring förslaget, inte minst från dem som med särskild energi utger sig vara de verkliga företrädarna för idrottens intressen. Vad vi i stället fick uppleva var att samtliga borgerliga ledamöter liksom vpk i utskottet går emot RF och i denna del sluter upp kring propositionen trots kännedom om att berörda departement inte motsätter sig RF:s framställning. Fru talman! Detta var en kort skildring av vår principiella inställning till anslaget i denna del. Vi har i vår reservation givit uttryck åt denna vår principiella inställning. Som en följd härav har jag också varit tvungen att lämna in ett par följdreservationer. Reservationen B 2 är en sådan följdreservation och gäller bidragsreglerna för sammankomst. Bifaller riksdagen reservation B 1, anser vi att överflyttningen till RF bör få konsekvenser även i fråga om bidragsreglerna. I vad gäller övriga organisationer bör nuvarande regler gälla. Jag yrkar med det anförda bifall till reservationen B 2. Reservationen B 3 är likaledes en följdreservation och avser bidragen till viss tävlingsverksamhet. Vad slutligen gäller reservationen B 5 b har vi i anslagsfrågan inte ansett oss kunna följa utskottsmajoriteten. Den uppräkning av anslaget som skett i propositionen innebär en ökning med 5 miljoner kronor. Då återhållsamhet måste iakttas med hänsyn till det ekonomiska läget, har vi ansett den i propositionen föreslagna höjningen vara skälig. Jag vill med det anförda, fru talman, utöver till reservationen B 1 och till de två följdreservationerna B 2 och B 3 yrka bifall till reservationen BSb.